Herr talman! Lagom är bäst, är ett ordspråk som äger giltighet i detta sammanhang. Den ökning som de borgerliga partierna har föreslagit innebär att medelsramen för enskilda organisationer skulle ökas med en tredjedel. Den organisationen är nog inte skapt som har kapacitet att över ett enda år öka sin verksamhet med en tredjedel. Genom att man omotiverat kraftigt höjer anslagen till organisationerna ökas också risken för att de drabbas av misslyckanden. Även enskilda organisationer kan få sina biståndsskandaler. Det finns inte samma möjligheter att korrigera och på olika sätt övervaka biståndet om det hastigt ökas. Enskilda organisationer verkar under samma svåra förhållanden som de statliga biståndsprojekten, med alla de svårigheter som finns i u-länderna, med brister i fråga om vägar, transporter och reservdelar — allt det som gör att misslyckanden med biståndet, om det inte är mycket väl planlagt, är möjliga.
Herr talman! När Viola Furubjelke talar om en tredjedels ökning av anslaget låter det som en märklig matematik. Vi har från folkpartiets sida yrkat på ytterligare 100 milj.kr. på detta anslag. Vi har dessutom talat om en långsiktig utfästelse om ett fortsatt växande anslag till 1 miljard om fem år. Viola Furubjelke ägnar sig åt en sifferexercis, där hon blandar ihop ett stort antal olika poster. Det vore bättre att renodla debatten och förklara vad vi talar om. Folkpartiet talar om det anslag som riktas direkt till de enskilda organisationerna, men Viola Furubjelke talar plötsligt om katastrofhjälp, humanitärt bistånd och en rad andra biståndsinsatser samtidigt. Detta är enbart ägnat att skapa förvirring i debatten. Om de enskilda organisationerna skulle riskera att drabbas av misslyckanden därför att de får ytterligare litet mer pengar än de har fått tidigare, är den risken inte så allvarlig. Jag tror att enskilda organisationer har större möjlighet än andra biståndsformer att snabbt och flexibelt använda pengarna på ett bra sätt. Jag vill upprepa att det under vårt arbete i utskottet har framkommit uppgifter om att de enskilda organisationerna inte anser sig ha för mycket pengar. Däremot har de varit tvungna att lägga ner planer på projekt eftersom de inte har kunnat få tillräckligt mycket pengar. Vi är långt ifrån en mättnadsgräns.
Herr talman! Mina matematikkunskaper är det inget fel på. En ökning från 475 miljoner, som är innevarande års anslag för enskilda organisationer, till 625 miljoner, som folkpartiet och de övriga borgerliga partierna har föreslagit, gör 32 76 i ökning. Den ökning på 50 miljoner som föreslås i propositionen motsvarar 11 26, och utskottsmajoriteten tycker att det är en rimlig ökningstakt. Maria Leissner ondgör sig över att vi räknar in humanitärt bistånd och katastrofbistånd när vi säger att enskilda organisationer har fått 825 miljoner. Det kan jag inte förstå, därför att icke desto mindre har enskilda organisationer ianspråktagits just därför att de äger de kvaliteter som alla har talat så varmt om här i kammaren i dag. Förvisso är det 825 miljoner som på ett eller annat sätt kanaliseras genom enskilda organisationer, och då uppnås sannolikt snart 1 miljard kronor för detta ändamål.

Herr talman! Det finns all anledning att kritisera stora delar av svensk biståndspolitik. Inte minst gäller detta valet av mottagarländer, som ofta är ensidigt socialistiskt inriktade stater. Därför är det positivt när man från moderat sida har föreslagit nedskärningar av biståndet till en del av dessa stater. Stora delar av det svenska folket torde ha rätt svårt att förstå att vi inte har pengar till ens ett tillräckligt ubåtsskydd, men väl tillräckligt med pengar för att stödja icke sällan antidemokratiska, tyranniska, korrumperade och inhumanitära kommunistdiktaturer. Projektstöd är självfallet bättre än länderstöd, som ofta blir till ett direkt eller indirekt stöd till en förhatlig regim. Det är emellertid en stor grupp moderater som menar att man borde gå längre än vad man gjort i fallet Angola. Någon större kunskap om Angola har inte funnits i vårt land, inte heller något större intresse av inbördeskriget och de motsättningar som finns. Ofta har det varit fråga om ett okritiskt återgivande av synpunkter som emanerar antingen från Moskva eller från Luanda, och ofta har det skett en nedvärdering av UNITA. Det var först då tre svenskar hamnade i fokus som Angola blev intressant. Vi kan i efterhand konstatera att det lilla sömniga landet i norr tycks ha återgått till sitt ointresse istort sett, men att nedvärderingen av UNITA i varje fall tycks ha upphört, att regeringen bemödar sig om en större försiktighet, att utrikesministern eller kabinettssekreteraren eller biståndsministern numera inte hänger sig åt de yviga uttalanden som alltför ofta karaktäriserade dem tidigare. Viola Furubjelke tycks emellertid höra till dem som ingenting har lärt och ingenting har glömt. Därför får jag — om inte annat så för hennes skull — rekapitulera något av bakgrunden. Innan Portugal drog sig tillbaka från Angola skedde en överenskommelse mellan de tre befrielseorganisationerna UNITA, MPLA och FNLA om en övergångsregering och fria val i slutet av 1975. Denna överenskommelse bröts av MPLA som tidigt fick stöd av både kubaner och ryssar och satte i gång ett anfallskrig mot de andra befrielserörelserna. UNITA hade svårt att hävda sig och i själva verket jagades Savimbi och hans anhängare av sovjetbyggda flygplan ute i bushen, men han lyckades reorganisera sin rörelse. Därefter har framgångarna kommit slag i slag, och i dag är drygt en tredjedel av Angola kontrollerat av UNITA, från gränserna mot Zambia och Namibia till en gräns i norr som omfattas i stort sett av Benguela-järnvägens sträckning. Kommunisterna har nu i tre offensiver försökt att eliminera UNITA, och alla gånger har de hejdats vid Mavinga, senaste gången med för dem katastrofala resultat. Vid det senaste tillfället leddes operationerna av den sovjetiske generalen Shognovitch, som efter sitt misslyckande har återkallats till Moskva. Det är inget dåligt stöd som kommunistregeringen i Luanda har fått: 40 000 kubanska legoknektar och därtill den femtionde kubanska divisionen, som under de senaste veckorna har skeppats in. Ryssarna däremot — och det är intressant — har i stor utsträckning börjat lämna Angola, som ju är deras afrikanska motsvarighet till Afghanistan, och detta trots att man under det senaste året har investerat ungefär 6 miljarder kronor bara i krigsmateriel. Vi har i vår motion framställt fyra mycket modesta yrkanden. Det första är att inget stöd annat än humanitärt sådant skall utgå till länder i krig. Vi menar att trovärdigheten kräver detta, särskilt när supermakterna — som i Angolas fall—- är involverade. Dessutom kan vi konstatera att det svenska biståndet till icke ringa del utgörs av såväl varor som lastbilar för trupptransporter och annat. När Lena Hjelm-Wallén också börjar tala om indirekt svenskt bistånd av militärt slag till Mogambique kan hon förvisso hämta erfarenhet från Angola. Där finns otaliga exempel på hur Scania-Vabis-bilar och Volvobilar har transporterat kubanska och andra kommunistiska styrkor. Vi har för det andra krävt en avveckling av biståndsavtalen med Luanda. Det finns alla skäl i världen att göra det. Detta torde vara en av de vidrigare regimer man kan hitta i världen. Den är brännmärkt av Amnesty International vid upprepade tillfällen, senast nu i den rapport som tidigare här har återgivits från Svenska Dagbladet. Där lämnas konsekvent inte uppgifter om krigsfångar, och till detta kommer vad som borde ha upprört också en svensk allmänhet om den känt till det. Den 20 mars innehöll nämligen Sunday Times en artikel som talar om kemisk krigföring från kommunistsidan i Angola. Rapporterna kommer från ett läkarteam från universitetet i Gent, och läkarna har kommit fram till slutsatsen att sovjetisk nervgas ”med stor sannolikhet” har använts av kommunistsidan. Jag har rapporten här, om någon är intresserad. Den har överlämnats till Förenta nationerna, och uppenbarligen kommer detta att få konsekvenser. Till detta kommer att tillfångatagna kubanska soldater har haft sovjettillverkad utrustning för att varna för giftgas, instruktioner författade på ryska och spanska. Likadan utrustning har hittats hos sovjetiska krigsfångar som har tagits av Mujahedin i Afghanistan. Detta tycks inte intressera svenska massmedia särskilt mycket, men nog tycker jag att det är allvarligt att en regim, anklagad för att använda nervgas mot sina motståndare i ett inbördeskrig, får svenskt bistånd. Det borde vara ytterligare en tankeställare för alla dem som så okritiskt vill stödja kommunistregimen i Luanda. Det finns alla skäl i världen att avbryta biståndsavtalen så snart det sig göra låter. Jag vill också i detta sammanhang erinra om en resolution som framlades i den amerikanska senaten i slutet av förra året av de båda demokratiska senatorerna Dennis DeConcini och Robert Graham och också av den republikanske senatorn och senare presidentkandidaten Robert Dole. De påpekade där bl.a. att hela det nu splittrade Angola måste få tillgång till livsmedel och elementär sjukvård. Samtidigt drog de också fram det helt absurda i att den marxist-leninistiska regimen ber om internationell hjälp på 7 miljarder kronor för 'att få tillräckligt med livsmedel samtidigt som man fortsätter att pumpa in miljarder i kriget och betalar för de kubanska legoknektarna med bl.a. oljeleveranser. Alla angolaner borde ha rätt till föda och sjukvård. Vi har som tredje yrkande i vår motion framfört krav på att humanitärt bistånd skall utgå till hela Angola, alltså såväl till den kommuniststyrda som till den av UNITA kontrollerade delen av landet. Det sker redan, svarar utskottet. Röda korset har, som man uttrycker det, hjälpsändningar med bidrag från Sverige. Jag ifrågasätter detta. Jag har rätt goda kontakter med UNITA, och jag har rätt god information om vad som händer där nere — där känner man i varje fall inte till några hjälpsändningar med svenskt bidrag. Ej heller finns det någon svensk verksam där. Det finns alltså all anledning att upprepa detta yrkande och få riksdagen att ställa sig bakom det. Det fjärde yrkandet är ett krav på svensk medverkan i fredsansträngningarna. Jag ser över huvud taget inget svar på det yrkandet i betänkandet, men det är möjligt att jag har haft svårt att läsa det. Jag har sett på innehållsförteckningen, och där finns det i varje fall ingen hänvisning. Hur som helst — när det gäller själva sakfrågan finns det rätt goda förhoppningar om att man så småningon skall kunna komma fram till en fredlig lösning. Sovjet har av allt att döma tappat intresset — det börjar kosta för mycket pengar, kosta för mycket folk och kosta för stora ansträngningar. Liksom i Afghanistan finns det här tecken som tyder på att man är på väg att backa ur. Därtill kommer att president Savimbi från UNITA gång efter gång har upprepat sin beredvillighet till förhandlingar. Även i Luanda tycks det finnas ett visst intresse för det, även om det kanske var illavarslande när man för kort tid sedan fängslade ett antal personer ur den angolanska säkerhetstjänsten därför att de uppenbarligen vill ha just kontakter med Savimbi. Savimbi har också begärt medling och fått positiva svar från såväl presidenten i Nigeria som presidenterna i Zambia och Kenya. Detta, herr talman, kan inge förhoppningar om att konflikten kanske så småningom trots allt kan lösas. Med det här, herr talman, ber jag att få yrka bifall till motionen U220 och de fyra speciella yrkanden som där finns.
Herr talman! Magister Hagård gav inledningsvis en historielektion. Det mesta hade jag hört förut. Den var i stort sett identiskt med vad som har anförts i motionen, och det i sin tur var en kopia av förra årets debattinlägg. Det fanns som sagt inte mycket nytt i det. Det mesta var väl känt tidigare, och det har inte fått mig att på något sätt ändra uppfattning. Tidigare i debatten, innan Birger Hagård var i kammaren, utspann sig ett replikskifte mellan Margaretha af Ugglas och Stig Alemyr eller möjligen statsrådet. Margaretha af Ugglas sade i alla fall: Socialdemokraterna som alla andra får bedömas utifrån sina handlingar. Den sanningen måste naturligtvis också gälla UNITA. UNITA:s handlingar demonstrerades på ett mycket tragiskt sätt för oss när tre unga svenskar förra året kidnappades. Karl-Erik Svartberg sade i förra årets debatt i samma ärende: Vi kan konstatera att UNITA har fått in en megafon i den svenska riksdagen. Jag tycker att det uttalandet har god täckning än i dag.
Herr talman! Gunnar Myrdal brukade säga att fakta sparkar. Det gör de här, och de gör det rätt intensivt. Självfallet behövde jag den här gången inte gå in på någon längre historisk bakgrund, eftersom det har redogjorts för den i andra sammanhang. Men uppenbarligen har Viola Furubjelke inte tagit till sig den. Det intressanta är alltså att UNITA är en gammal motståndsrörelse, som i över 30 år fört sitt krig för självständighet i Angola. Viola Furubjelke talade om UNITA:s handlingar. Jag liksom många andra beklagar självfallet den tragiska händelsen med en av svenskarna. Den var djupt tragisk. Men å andra sidan är krig krig. Man bör inte, som i det här fallet, färdas med militärkonvoj med berusade MPLA-soldater på flaken. Jag vet inte om Viola Furubjelke hade tillfälle att liksom jag häromdagen på TV se en film från Eritrea. Det sista som man från Röda korsets sida där skulle göra vore att åka med lastbilar i en militärkonvoj. De uppfattas självfallet som fientliga. Och UNITA finns nu över hela landet och inte bara i de befriade områdena. Viola Furubjelke upprepade uttalandet från förra året om en megafon. Det kunde hon ha besparat sig. Jag vet inte om Viola Furubjelke i så fall vill bli kallad för en megafon för Luanda. Jag vill inte använda sådana uttryck. Vi kan ha olika uppfattningar, men framför allt skall vi se till att vi baserar dem på fakta. Fakta sparkar, sade Gunnar Myrdal. Jag instämmer — de sparkar hårt när det gäller Angola.
Herr talman! Tack och lov är det fler än jag som inte låtit sig påverkas av Birger Hagårds agerande här i kammaren, vare sig i dag eller tidigare år när denna sak har debatterats. Det finns tydligen inte något som helst stöd bland de andra borgerliga partierna för den här synen på UNITA. Moderaterna är och förblir ensamma i den här frågan — det kan jag konstatera.
Herr talman! Det är rätt fantastiskt att Viola Furubjelke i det här sammanhanget berömmer sig av att vara totalt oemottaglig för nya argument, totalt oemottaglig för intryck utifrån. Annars skulle hon kunna finna en annan inställning hos sina partivänner runt om i Europa —t.ex. i Frankrike eller Portugal. Den portugisiske presidenten Soares” son, som också är socialdemokratisk parlamentsledamot, är en av dem som starkast stöder president Savimbi och UNITA. Där kanske Viola Furubjelke kan få upplysningar om vad som verkligen händer, om hon nu inte tror på mig. Om vi har tur kommer herr Soares faktiskt också till Sverige inom en inte alltför avlägsen framtid. Då kanske det kan tillåtas en moderat att förmedla en kontakt från en socialdemokrat till en annan!

Herr talman! Ett trettiotal väpnade konflikter pågår runt om på klotet. Omkring 15 miljoner flyktingar har lämnat sina hem. 10 miljoner — och kanske fler — afrikaner hotas av svält. U-ländernas samlade skuldbörda uppgår till omkring 4 000 miljarder kronor. Aidsepidemin rasar vidare från ett okänt antal miljoner drabbade. Scenariot för tredje världen är verkligen inte särskilt uppmuntrande. Men det får inte leda till passivitet och handlingsförlamning, och det har det heller inte gjort här i kammaren, herr talman. Situationen går att förändra. Sverige som från flera olika synpunkter gynnats de senare århundradena borde gå i spetsen för den internationella solidariteten, mer än hittills. Angreppet på u-ländernas kris måste riktas från många håll och ändå styras av en samordnad strategi. Internationellt fredsarbete, global handelspolitik, biståndsoch katastrofarbete måste sträva mot samma mål, om grundläggande förbättringar i u-ländernas livsvillkor skall uppnås. Därför är Sveriges agerande för fred och nedrustning och för ekonomisk utjämning av grundläggande vikt, vare sig det sker i FN och andra internationella organ eller i kontakter med såväl supermakter som medelstora och små länder eller i utformningen av den svenska biståndspolitiken. Som vi kristdemokrater ser det behöver det svenska biståndet styras in på en delvis ny kurs. De viktigaste huvudlinjerna i en sådan ny biståndsstrategi kan sammanfattas i följande punkter: 1. Inrikta biståndet på de fattigaste och på kvinnorna. 2. Satsa huvuddelen på landsbygdsutveckling. 3. Låt frivilligorganisationernas erfarenheter påverka hela biståndets utformning. ; 4. Inrätta ett biståndsdepartement och öka biståndets andel av BNI till 290. En alltför stor andel av vårt nuvarande bilaterala bistånd går till det allmänna tillväxtmålet i form av exempelvis industristöd och importstöd. Samtidigt används alltför litet till vad som skulle kunna betecknas som ren landsbygdsutveckling. Många har förfäktat teorin att de fattigaste så småningom dras med uppåt om samhällets överoch medelklass utvecklas. Erfarenheterna visar i dag tydligt att det allmänna tillväxtmålet inte alls gynnat de fattigaste. Vill vi nå de fattigaste, måste vi inrikta biståndet direkt på dem. Nationell ekonomisk tillväxt har inte sällan lett till att överoch medelklass i städerna kunnat höja sin levnadsstandard, medan de fattigaste landsbygdsinvånarnas försörjningsmöjligheter förblivit oförändrade eller rent av försämrats. Vi kristdemokrater menar därför att det är äv yttersta vikt att riksdagen klargör vad det svenska biståndets tillväxtmål skall syfta till. Ekonomisk tillväxt har inget egenvärde, vare sig i det rika industrisamhället eller i de fattiga u-länderna. Tillväxtens berättigande ligger i om den bidrar till att höja människans totala livskvalitet, med andra ord gör samhället mänskligare att leva i. Därför måste biståndets strävan för resurstillväxt underordnas arbetet för ekonomisk och social utjämning, ekonomisk och politisk självständighet samt demokratisk samhällsutveckling. Det får inte finnas någon risk för att tillväxtmålets innehåll kommer i konflikt med kampen för grundläggande social, politisk och ekonomisk rättvisa. Herr talman! Jordbruksoch livsmedelskrisen i framför allt Afrika visar alltför tydligt det väldiga behovet av landsbygdsutveckling under överskådlig tid. Vi vet dessutom att bristen på utbildning, hälsovård och effektiv jordbruksteknik är skrämmande även i landsbygdsområden i tredje världen som inte direkt hotas av svält. Det svenska biståndets resurser bör därför i allt större andelar styras över för att möta detta grundläggande utvecklingsbehov. Kopplingen mellan bistånd och svensk export ökar, och andelen s.k. bundet bistånd — genom u-krediter, importstöd m.m. —-är alltför stor. Av det bilaterala biståndet genom SIDA beräknas återflödet uppgå till ca 50 96 av utbetalningarna. Det förhållandet hotar så småningom driva biståndet i riktning mot de minst fattiga och de mest industrialiserade länderna i tredje världen, eftersom dessa är långt intressantare ur affärssynpunkt än de fattigaste länderna. Kvinnorna bär de största bördorna i de fattiga länderna — de brukar jorden, de har omsorg om barn, gamla, sjuka och handikappade. Men de får mindre del av statlig och annan utvecklingshjälp än männen, och de har mindre inflytande än männen över politiska beslut. I en rapport 1985 om 17 biståndsprojekt konstaterade SIDA att kvinnorna i de flesta fall helt glömts bort. Även med tanke på demokratimålet och på behovet av jordbruksutveck ling är det avgörande att kvinnorna nås av mer bistånd. I Afrika står kvinnorna för ca 80 90 av arbetet med matproduktionen. Den nuvarande livsmedelskrisen där är till stor del beroende av regeringarnas politiska beslut när det gäller priser, transportoch försäljningsmöjligheter och tillgång till land. Myndigheternas kunskap om böndernas verkliga situation och behov är inte tillräcklig, och det beror inte minst på att de flesta småbrukarna är kvinnor och att dessa traditionellt inte har någon roll i beslutsfattandet. Vi bevittnar i dag följderna av en långsiktig politisk felplanering, där jordbrukets utveckling försummats eller letts i fel banor. Jordar har utsatts för ekologisk förslitning, och den allmänna ekonomiska krisen — fattigdomen — har gjort landsbygdens människor otroligt sårbara. I kombination med tillfällig eller långsiktig klimatförändring har dessa faktorer i exempelvis Afrika lett till att mer och mer av åkerjorden förvandlats till öken och att matproduktionen per invånare sjunkit till 80 96 av vad den var för 20 år sedan. I försöken att modernisera u-länderna har deras myndigheter ägnat alltför litet uppmärksamhet åt småbönderna. Exportgrödor och inte produktion för inhemskt bruk har gett utländsk valuta. Därför har priserna på baslivsmedel hållits nere medan exportprodukterna på olika sätt uppmuntrats. Möjligheterna för småbönderna att transportera sina skördar till försäljningsställena är ofta otillräckliga. Städernas befolkningar och inte landsbygdens har varit politiskt viktiga för makthavarna. I den mån investeringar gått till landsbygden har jordbruksprojekten ofta lagts upp för stor skala utan hänsyn till småböndernas behov. Dessa har fått allt mindre fruktbar mark över och har försökt suga ut så mycket som möjligt ur varje kvadratmeter. Jorden har utarmats och skördarna har minskat för varje år. Människorna på landsbygden har stillatigande tvingats åse hur militärregimer satsat pengar på vapenköp och storslagna maktuppvisningar, medan mycket små andelar av statsutgifterna gått till att utveckla landsbygden. I många fall har internationell biståndspolitik tyvärr förstärkt dessa negativa trender. Det visar sig att trots att Afrika fått mer bistånd från väst än någon annan del av världen har det ekonomiska resultatet blivit sämst där. Samtidigt som befolkningstillväxten i Afrika är snabbare än på någon annan kontinent, sjunker inkomsten per capita stadigt sedan många år. Afrikas självförsörjningsgrad i fråga om spannmål är i dag ca 80 26, medan den beräknas sjunka till omkring 50 96 vid sekelskiftet. Odlingsbar jord måste återvinnas genom skogsplantering, markvård och vattenvård. Investeringarna måste koncentreras till småjordbruken, bönderna måste få ordentligt betalt för sina produkter och de måste undervisas om hur man undviker att suga ut jorden och varför man måste låta skogen växa upp på nytt. Herr talman! För att biståndsviljan — och därmed biståndsnivån — skall kunna bibehållas och utvecklas krävs en större medverkan av folkrörelser, organisationer och enskilda som engageras av biståndsmålen. De frivilliga organisationerna måste få en mer strategisk roll än hittills i biståndet. De står i allmänhet närmare de fattiga samhällssektorerna än vad regeringar gör, samtidigt som deras medarbetare ofta är starkt motiverade för verksamheten. De frivilliga organisationerna är också resurssnåla tack vare sin småskalighet och sitt större kostnadsmedvetande. De kännetecknas också av flexibilitet, som bl.a. gör att de snabbt kan korrigera misstag. De är fristående till regeringar och kan därför verka för ökad demokrati i länder med odemokratiska regimer. För att bättre kunna uppfylla demokratimålen borde också den västtyska modellen med biståndsorganisationer med förankring i de olika politiska folkrörelserna uppmuntras och stödjas. Dessa skulle kunna fylla en viktig funktion mellan det nuvarande statliga biståndet och enskilda biståndsorganisationer, särskilt i diktaturer till stöd för demokratiska och fackliga organisationer i opposition. Herr talman! I Centralamerika har Nicaragua, El Salvador och Guatemala en lång och mycket svår väg mot demokrati, fred och drägliga levnadsförhållanden för folkflertalet. En förutsättning för att dessa länders demokratiseringsprocesser skall lyckas är att man erhåller stöd från nationer som inte förknippar stödet med krav på politiskt inflytande och militärstrategiska fördelar. Guatemalas president har energiskt understrukit nödvändigheten av att staterna i Centralamerika håller samman och utvecklar, även rent organisatoriskt, ett konstruktivt politiskt och ekonomiskt samarbete. Att enbart rikta bistånd och stöd till Nicaragua, ett av länderna, kan lätt komma att försvåra samarbetet mellan de centralamerikanska staterna, eftersom stora risker då uppstår, att El Salvador och Guatemala tvingas, för sin utveckling, att ta och söka stöd från USA. Sverige borde uppfordra Västeuropas stater och självt gå i bräschen för en biståndspolitik som underlättar utveckligen i hela Centralamerika.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

Herr talman! Det har sina poänger att vara sist anmälda talare före en votering, för nu tror jag att ledamöterna börjar komma till kammaren igen. Herr talman! Folkpartiet har länge talat för att man måste fästa större vikt vid natur och miljö när man tar ställning till biståndsinsatser i utvecklingsländerna. Det är glädjande att också ”hushållning med naturresurser och omsorg om miljön” nu skall räknas in bland biståndsmålen. Till förra årets budgetbehandling hade Ingela Mårtensson och jag motionerat om ett högre bistånd till Costa Rica därför att det utan egen krigsmakt lyckats överleva som demokrati i det mycket oroliga Centralamerika men framför allt därför att Costa Ricas ansträngningar att värna sin natur och skydda miljön har gynnat tillväxten i landets ekonomi och höjt levnadsstandarden i förhållande till grannstaterna. Costa Rica är fortfarande mycket fattigt men betraktas ändå som ett mönster av omgivande länder med samma natur och liknande ekologiska problem att brottas med. Costa Rica behöver ekonomisk hjälp för att kunna fortsätta på den inslagna vägen. Men motionen avstyrktes med motiveringen att vårt stöd redan var tillräckligt. För ett par veckor sedan meddelade plötsligt utrikesdepartementet att biståndet till Costa Rica har tredubblats och att man bett SIDA, SAREC och BITS om förslag till insatser för bl.a. miljö och skogsbruk. Det tackar vi för och hoppas att uppskattningen delas också av utskottets socialdemokratiska majoritet. I årets budgetförslag framhålls folkrörelsernas och andra enskilda organisationers betydelse för ett framgångsrikt bistånd. Folkpartiet delar statsrådets uppfattning, men vi tycker också att det är angeläget att en större andel av biståndet än i dag förmedlas genom enskilda organisationer. I motion U209 har jag tillsammans med Lars Ernestam begärt riksdagens stöd för förslaget om ett ramavtal mellan SIDA och Svenska naturskyddsföreningen, som i sin organisation har tillgång till stor sakkunskap inom bl.a. tropisk biologi. SNF stöder ett projekt i Costa Rica för att restaurera ett större skogsområde, som är ett sammanhängande ekosystem av torrskog, regnskog och molnskog med en unik artrikedom av växter och djur. Också den här motionen avstyrker utskottet. Dock har jag inte något yrkande utan tolkar avstyrkandet som ett gott tecken på att det också här till slut skall gå så som vi önskat.

Herr talman! Vi skall nu behandla kulturutskottets betänkande nr 19, som tar upp anslag till kyrkliga ändamål m.m. Låt mig på en gång få yrka bifall till reservationerna 2 och 3 i det betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan. Jag vill börja med att säga några ord om reservation 2, som gäller bidrag till anskaffande av lokaler till trossamfund. Det finns två olika bidrag till samlingslokaler som hålls av ideella organisationer och trossamfund.

För budgetåret 1988/89 föreslås i budgetpropositionen 70 milj.kr. för bidrag till samlingslokaler. 37 frikyrkosamfund och trossamfund för våra invandrare får tillsammans 11 232 000 kr. från det andra bidragsalternativet. Behoven hos de båda grupperna som får bidrag till lokalhållning på detta sätt är i regel ungefär lika stora. Så har det varit i flera år, även om det ser ut som om allmänna samlingslokaler skulle behöva något större bidrag i år med utgångspunkt i antalet ansökningar. Hur fördelas då statens bidragskaka till i stort sett lika behov? Jo, allmänna samlingslokaler får 70 milj.kr. och samfundslokaler får 11 miljoner. Dessutom kan allmänna samlingslokaler få lån på 10 milj.kr. på fördelaktiga villkor. För bidraget till allmänna samlingslokaler finns inget tak, och det är möjligt att få 30 Jo i bidrag och 20 9 i lån av godkända byggkostnader. Trossamfundens lokalbidrag är maximerat till 700 000 kr. per projekt, och där finns inga lån. I och för sig kunde det nu anförda vara tillräckligt för att hos regeringen begära en översyn av bidragsbestämmelserna för dessa två jämförbara bidragsformer. Men till detta kommer att allmänna samlingslokaler utöver lokalbidraget kan få bidrag till handikappanpassning av äldre lokaler. Det kan också samfundslokalerna få — men då får pengarna tas inom ramen för de 11 miljonerna. Lokalbidraget till trossamfund fördelas varje år på de godkända projekten. Man vill inte ha långa köer utan delar ut de pengar som finns — och det betalas alltså ut en viss procent av kostnaderna i förhållande till resurserna. Bidrag utgår alltså i procent av godkända kostnader, och taket är enligt bestämmelserna 700 000 kr. Författningen medger 30 Z upp till det beloppet, men när pengarna i år fördelas på de bidragsansökningar som kommit in räcker det ingalunda till 30 96, utan nu får de sökande 13,5 96 i stället för 30 96 av godkända kostnader. Alla begriper att det inte går att bygga ens den enklaste frikyrka för 2,1 miljoner, som krävs i godkända byggkostnader för att bidrag skall utgå med 700 000 kr. Ännu värre blir det när bidraget minskas från 30 90 till 13,5 96. Resultatet blir att kyrkans bidrag aldrig räcker ens till byggmomsen. — Staten ger med ena handen och tar snabbt tillbaka med den andra. Jag vågar inte gissa om den ger med höger och tar med vänster eller tvärtom. Om man skall kunna bygga en kyrka för t.ex. 2,1 milj.kr. för att formellt vara berättigad till 700 000 kr. i bidrag får man i år 285 000 kr. i stället för 700 000 kr. Jag är övertygad om att med sådana bidrag skulle det inte byggas ett enda Folkets hus i det här landet och knappast en bygdegård heller. Men ni kan vara övertygade om att det skulle byggas frikyrkor om man hade det bidragssystem som gäller för samlingslokaler! Nu kan naturligtvis frågan ställas: Var står vännerna av jämställdhet i denna fråga? Mats O Karlsson, som har ordet strax efter mig, får väl bekänna var man står. Vi får kanske ett förslag om likvärdighet och rättvisa mellan de Jag vill också säga några ord om reservation 3, som gäller stödet till 27 april 1988 invandrares trossamfund. Om det säger utskottsmajoriteten i betänkandet att ”regeringen avser att ta ställning till den ovan nämnda rapporten, vilken remissbehandlats, i samband med sitt ställningstagande till folkrörelseutredningens väntade förslag”. Reservanterna har en annan uppfattning och säger: ”Utskottet anser det anmärkningsvärt att regeringen ännu inte lagt fram något förslag för riksdagen med anledning av förslagen i rapporten. Det är enligt utskottets mening nödvändigt att regeringen snarast förelägger riksdagen förslag som innebär förbättringar för invandrarnas trossamfund.” Vad är det som har hänt? Jo, regeringen har tillsatt en arbetsgrupp för utredning av förhållandena för invandrarnas trossamfund — jag tror att det var 1984. Den var färdig hösten 1986. När vi efterlyser förslag med anledning av arbetsgruppens förslag och den remissbehandling som har skett, då hänvisar utskottsmajoriteten till en annan utredning, som enligt uppgift skall bli färdig i maj 1988. Folkrörelseutredningen har i uppdrag att framlägga förslag om förenklade regler för bidrag till folkrörelserna. Men vad händer? Jo, man gör först en utredning. Sedan sätter man en annan utredning uppe på den och tror att denna senare utredning skall komma med några bättre förslag, möjligen billigare förslag — jag vet inte vad som är tanken bakom detta. Man sätter den ena utredningen uppe på den andra. Folkrörelseutredningen har emellertid praktiskt taget ingenting att säga om de kristna folkrörelserna och alls ingenting att säga om invandrarnas trossamfund. Jag har inte kunnat hitta något förslag i det avseendet. Det finns alltså ingenting att samordna och ingenting att invänta. Därför bör man naturligtvis följa reservanternas förslag på den här punkten. Jag yrkar alltså bifall till reservation 3.

Herr talman! Jag skall komplettera Per Arne Aglerts yrkande och yrka bifall till reservation 1. Sett i ett kortare historiskt perspektiv måste det vara så att Per Arne Aglert glömde att yrka bifall till den reservationen. Jag skall återkomma till det något senare. Nu diskuterar vi återigen svenska kyrkans ekonomi och då närmast möjligheterna för svenska kyrkan att över kyrkofonden fullfölja en mycket angelägen skatteutjämning. Utan tvivel har en sådan skatteutjämning oerhört stor betydelse för verksamheten i många församlingar, icke minst i de små församlingarna. Sedan 1982 har det skett en omfattande rasering av statsbidragen till svenska kyrkan. Först och främst har det särskilda bidraget till kyrkofonden för skatteutjämning försvunnit. Dessutom utgår numera mycket ringa kompensation när det gäller juridiska personer, och svenska kyrkan har fått vidkännas ett stort bortfall i samband med den omläggningen. Därutöver har garantibeskattningen försvunnit, vilket också har inneburit ett stort bortfall för svenska kyrkan. Svenska kyrkans centralstyrelse har räknat ut att man har tagit ifrån svenska kyrkan skatteunderlag och intäkter på ca 600 milj.kr. Det är mycket pengar i ett läge, då svenska kyrkan har anledning att se till att den kan 119 fullfölja verksamheten i hela landet. Ytterligare försämringar har skett enligt regeringens förslag när det gäller skatteutjämning i och med att man minskat värdet i skatteutjämningen med 3 Jo. Ännu en komplikation har tillkommit i och med att regeringen har förändrat det förslag som en enig kyrkofondsstyrelse lade fram om en avvägning mellan den allmänna kyrkoavgiften — en höjning med 1 öre — och särskilda kyrkoavgifter. Det har inneburit att de mindre församlingarna har fått bära en större kostnad för finansieringen av verksamheten över kyrkofonden. Jag tycker att det är litet trist att man från statens sida utan att egentligen diskutera har vidtagit stora ekonomiska förändringar i negativt avseende för svenska kyrkan. Man låter det hela gå utan att över huvud taget vilja ta några initiativ. Centern har i år återkommit med motionen om att kyrkofonden bör tillföras 100 milj.kr. för skatteutjämning. Som jag sade tidigare är detta mycket angeläget. Jag beklagar att de övriga partierna inte har velat följa oss i det avseendet. Jag beklagar det därför att ett enigt kyrkomöte flera år i rad har hemställt att riksdagen bör bevilja medel i denna storleksordning till svenska kyrkan och kyrkofonden. Sedan återkommer jag till min lilla antydan till Per Arne Aglert i början av mitt inlägg. Det är inte mer än åtta år sedan jag hade tillfälle att mottaga en uppvaktning från frikyrkorådet med Per Arne Aglert i spetsen. Man bad då att vi åtminstone skulle höja bidragen till de frikyrkliga samfunden till 8 90 — eller ännu hellre 10 96 — av det statsbidrag som svenska kyrkan hade. Självfallet var vi vid det tillfället beredda att satsa betydande förstärkningar när det gäller bidragen till frikyrkosamfunden. Dessa förstärkningar kom också till stånd. Det vore illa om man i dag skulle räkna med 8 eller 10 96 av det lilla statsbidrag som nu utgår till svenska kyrkan. Man borde fundera litet över rättvisefrågorna i det här fallet och vara litet lyhörd för de problem som svenska kyrkan har med att hålla i gång verksamhet över hela landet. Jag tror att det finns anledning för kammaren att begrunda detta. Jag vill rekommendera er att, när det så småningom blir votering, påverka era partivänner så att vi kan få majoritet för reservation 1 till kulturutskottets betänkande. Jag ber också att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Vi behandlar nu kulturutskottets årliga kyrkobetänkande. Det betänkandet blir tunnare och tunnare, och det stämmer med den inriktning som reformarbetet har på det kyrkliga området, dvs. att staten mindre och mindre skall lägga sig i de kyrkliga angelägenheterna. Kyrkan sköter sig själv, och då blir det också mindre för oss i riksdagen att ta ställning till. Det återstår dock några bidrag som fortfarande utgår, och det är i huvudsak dem som detta betänkande handlar om. Utskottet tillstyrker helt och hållet regeringens förslag, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Det finns emellertid tre reservationer, vilket har framgått av de föregående talarnas inlägg. Reservation 1, som centern är ensam om, berör den del av anslaget till kyrkofonden som får användas för skatteutjämning mellan de kyrkliga kommunerna. Det är riktigt, som Karl Boo sade, att centern återkommer år efter år med förslag om höjt anslag i det avseendet. I år återkommer centern både i skepnad av Karl Boo och i skepnad av Alf Svensson. Yrkandena gäller dock olika summor. Karl Boo vill lägga till 100 miljoner, Alf Svensson 60 miljoner. Det bidrag som centern efterlyser och vill återinföra började utgå när Karl Boo var kyrkominister. Därför har jag full förståelse för hans engagemang i denna fråga. Bidraget infördes alltså 1982. Det fungerade i ett och ett halvt år. Sedan avskaffade riksdagen detta bidrag. De kyrkliga kommunerna är inte de enda som har fått vidkännas minskade statsbidrag under de här åren. Nu är det alltså fem år sedan riksdagen med bred majoritet avskaffade detta bidrag. Det är bara centern som fortsätter att hävda att vi har råd att på nytt införa det. Karl Boo var ju ganska hovsam här i talarstolen. Han påpekade också att centern är ensam om sin reservation. I den skriftliga reservationen däremot hudflängs regeringen och socialdemokraterna för att vi för en njugg och okänslig kyrkopolitik. Men det är, Karl Boo, faktiskt bara de 44 centerpartisterna i riksdagen som vill ha detta bidrag återinfört. Utskottet anser inte att vi har möjlighet att gå med på det. De andra två reservationerna har tillkommit på grund av att utskottet yrkar avslag på motioner. Motivet för avstyrkandena är i båda fallen att de ärenden som tas upp i motionerna är under beredning eller utredning. Det är ju ett vanligt, kanske för vanligt, men ändå accepterat skäl för ett avslag i riksdagen. Man kan känna sig litet otålig — det har jag själv gjort många gånger — när man möts av argumentet att beredning pågår, men i sanningens namn får man väl ändå, Per Arne Aglert, säga att det är en fördel om en helhetsbedömning görs, dvs. utredningens beredning och förslag inväntas. Då kan man ta ett samlat grepp på frågan om i ena fallet en bidragsgivning till lokaler och i andra fallet en bidragsgivning till folkrörelserna. När utskottet finner att beredning pågår sakdiskuterar man inte framställningarna i motionerna. Därför är inte heller jag här beredd att gå in i en detaljdiskussion med Per Arne Aglert om bidragen till allmänna samlingslokaler och bidragen till trossamfundens samlingslokaler. Jag vill ändå säga några ord med anledning av Per Arne Aglerts inlägg och frågor. Han jämställer de två lokaltyperna och säger att behoven är likvärdiga. Hans enda måttstock är då att det föreligger ansökningar som slutar på lika många miljoner kronor. Det är väl en något bräcklig grund för att säga att behoven är lika stora. De allmänna samlingslokalerna tillgodoser ju hela befolkningens behov och är öppna för alla. Trossamfundens lokaler är i första hand avsedda för trossamfundens medlemmar, och det är ett betydligt mindre antal personer. Jag vill också säga till Per Arne Aglert att det inte är ovanligt att samfund bygger lokaler med samma stöd som gäller för allmänna samlingslokaler, nämligen när det inte är fråga om rena kyrkolokaler utan om mera allmänna verksamhetslokaler. I sådana fall finns det möjlighet att få bidrag även från det anslaget. När det sedan gäller reservation 3, som handlar om bidragen till invandrarnas trossamfund, vill regeringen göra en samlad bedömning när folkrörelseutredningen lagt fram sitt betänkande, som nu skall komma och som avser hela bidragsgivningen till folkrörelserna. De fria trossamfunden Prot. 1987/88:109 — vill ju räknas in i folkrörelsefamiljen, och då är det rimligt att bidragsgivning en även till dem bedöms i det större sammanhanget. Herr talman! Jag yrkar avslag på de tre reservationerna och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skulle till Mats O Karlsson kunna säga att vi egentligen inte har råd att undvara de här bidragen till svenska kyrkan. Svenska folket vill i mycket stor utsträckning ha en öppen och levande folkkyrka som täcker hela landet. Undersökningar visar att så är fallet. Det är mycket oklokt av Övriga partier att inte inse det värde som en levande svensk öppen folkkyrka har när det gäller att forma vårt framtida samhälle i linje med den tillämpning som vi vill göra av det kristna budskapet i samlevnaden människor emellan. Det är vidare inget tvivel om att en stor åderlåtning har skett. Först försvann bidraget, över särskilt konto, om 88 milj.kr., som var en direkt ersättning för den gamla skatteutjämningen. Sedan kom omläggningen av begreppet juridiska personer, som i 1982 års penningvärde betydde ett inkomstbortfall på 170 milj.kr. I dagens penningvärde skulle det motsvara ett betydligt större belopp. Också omläggningen avseende garantibeloppet betydde ett stort bortfall. Härtill har kommit ett annat beslut, som förändrat fördelningen över landet negativt för glesbygden och för de mindre församlingarna, nämligen beslutet om var utboägarna skall beskattas. Det är inget tvivel om att ett stift som det där jag bor, Västerås stift, förlorar ganska mycket pengar på den reformen. Jag tycker, herr talman, att det borde finnas anledning för socialdemokrater, moderater och folkpartister här i riksdagen att lyssna på de partivänner som de har vid kyrkomötet. Också de har möjlighet och förmåga att bedöma värdet av en hygglig ekonomi för kyrkans verksamhet i landet i dess helhet.
Herr talman! Jag skulle till att börja med vilja vidimera att det var bättre på den tid när Karl Boo var kyrkominister. I varje fall var den procentuella uppräkningen väsentligt mycket bättre då. Det är möjligt att han hade en bättre minister för finanserna att diskutera med eller att han hade bättre handlag än vad den nuvarande kyrkoministern tycks ha när det gäller att få upp bidragen på dessa punkter. Olikheten mellan svenska kyrkan och frikyrkorna ligger däri att den förra har beskattningsrätt men inte de senare. Vi har i det avseendet, vad beträffar ekonomin, ett långt stycke kvar till jämställdhet.

Dock har församlingarna kanske mera av egen verksamhet, så att de inte har tillfälle att hyra ut i samma utsträckning, och de får därför mindre hyresintäkter. Även ur den ekonomiska synvinkeln kan det därför vara skäl i att se över gällande regler. Jo, Mats O Karlsson, jag inser att man skall avvakta utredningar. Men man skall inte lägga den ena utredningen till den andra och säga: Nu har vi väntat på den första, och då måste vi också vänta på den andra — när det har visat sig att den andra utredningen knappast med ett ord kommer att beröra den här frågan. Man skulle under sådana förhållanden kunna bygga en proposition på den första utredningen, och det hade man på kyrkoenheten nog egentligen hoppats på men tydligen inte fått.
Herr talman! Både Karl Boo och Per Arne Aglert erinrar sig tydligen med glädje den tid då Karl Boo var kyrkominister. Då fanns det tydligen gott om pengar i riket, och då fick de här bidragen växa. Men vi vet också hur det gick. Karl Boo klagar nu över de indragningar som vi tvingats att göra under den socialdemokratiska regeringsperioden. Jag tycker att sambandet är ganska klart. Vi fick överta en dålig ekonomi och tvingades till indragningar. Då kunde naturligtvis inte heller kyrkan gå fri från åtstramningar. Det är fråga om en åtstramningspolitik som i stor utsträckning har drabbat också de borgerliga kommunerna, och de borgerliga partierna har för det mesta velat gå ännu längre i indragningar. Visst vill också vi, Karl Boo, bevara en levande och öppen svensk folkkyrka. Det vet Karl Boo lika väl som jag. Men att dra den slutsatsen att den fria svenska folkkyrkan står och faller med de 100 milj.kr. som vi diskuterar i kväll är väl ändå att underskatta livskraften i den svenska folkkyrkan. Jag är rätt övertygad om att den överlever detta. Jag tycker att Per Arne Aglert är ganska inkonsekvent i sitt resonemang beträffande de två reservationerna. Vad beträffar den första, som avser samlingslokaler, vill han ha samma bestämmelser för samfundens lokaler som för de allmänna. När det gäller trossamfunden vill han ha särbestämmelser. Han vill inte avvakta en samlad bedömning av de statliga bidragen till hela folkrörelsefamiljen. Det är ett inkonsekvent resongemang, Per Arne Aglert. Jag har svårt att förstå att man kan driva en sådan argumentation. Vad gäller talet om utredning efter utredning vill jag säga att det inte alls är fråga om något ovanligt förfarande. Arbetsgruppen kartlägger först situationen för invandrarnas trossamfund, varigenom man får fram ett underlag för den vidare utredningen, folkrörelseutredningen, som nu har fått i uppdrag att se över också de andra folkrörelsernas förhållanden. Visst har också trossamfunden och de övriga ideella folkrörelsernas situation kartlagts genom folkrörelseutredningens hittillsvarande arbete. Nu väntar vi på slutbetänkandet, som skall innehålla förslag till principer för bidragsgivningen.
Herr talman! Jag beklagar att Mats O Karlsson lämnar riksdagen i höst. Han skulle nämligen vara utomordentligt väl skickad att sammanföra en socialdemokratisk kyrkominister och finansminister för att diskutera viktiga frågor. Jag hoppas dock att utfallet av valet inte blir sådant. Både Mats O Karlsson och jag själv inser att det måste bedrivas ett aktivt arbete för att bevara en folkkyrka över hela landet. Det är de små församlingarna med stora ekonomiska problem som har hamnat i strykklass genom alla de åtgärder som har vidtagits på olika håll. Det bör finnas anledning för denna församling, dvs. riksdagen, att hjälpa till att utveckla den här verksamheten. Jag håller nämligen gärna med Mats O Karlsson om att det finns livskraft i den svenska folkkyrkan; det råder inget tvivel om det. Men de ekonomiska reglerna är besvärliga, om det inte finns rimligt utrymme för verksamheten. Inte bara gudstjänstlivet blir lidande utan också all kringverksamhet som är så betydelsefull i den svenska kyrkans verksamhet. Jag tänker på sång, musik, missionsarbete och ungdomsarbete för att nämna några exempel.
Herr talman! Om jag är inkonsekvent så är också Mats O Karlsson det. Han vill avvakta en utredning, men han vill inte få till stånd en utredning om likafördelning av bidrag till allmänna samlingslokaler och frikyrkolokaler. Jag kunde ha accepterat denna inkonsekvens om det hade gällt mig själv och mina egna samfund. Men nu gäller det invandrarnas trossamfund, och därför är jag så ivrig. De har länge varit förbisedda. Man har inte förstått att de behöver stöd i den utsträckning som utredningen ändå föreslår. Det står inte ett dugg om dem i den folkrörelseutredning som skall läggas fram. Det kan inte tillkomma något för att göra den utredningen bättre.
Herr talman! Även stödet till samlingslokalerna kommer att bedömas av folkrörelseutredningen, Per Arne Aglert. Vi får alltså en samlad bedömning av behoven på det området liksom en bedömning av behovet av stöd till invandrarnas trossamfund. Stödet till invandrarnas trossamfund har inte hållits tillbaka i avvaktan på det slutliga förslaget, utan de har fått de bidrag som det har varit bestämt att de skulle få. Det är konstruktionen av bidragen som vi skall få en samlad bedömning av. När Per Arne Aglert jämför storleken på bidragen till de allmänna samlingslokalerna och trossamfundens lokaler, kan jag glädja honom med att tala om att det är anslaget till trossamfundens lokaler som har räknats upp i årets budget. Anslaget till de allmänna samlingslokalerna ligger däremot still på samma nivå. Det är en fingervisning om den vikt vi fäster vid trossamfundens samlingslokaler. Per Arne Aglert är ivrig och vill se resultat. Såvitt jag vet lämnar både Karl Boo, Per Arne Aglert och jag själv riksdagen i höst. När kyrkobetänkandet behandlas nästa år får därför andra ledamöter diskutera de olika frågorna. Vi får väl hoppas att de läser de kloka ord som vi har uttalat här i dag och tar hänsyn till dem. Vid den tidpunkten har folkrörelseutredningen lagt fram sina förslag och regeringen i sin tur förelagt riksdagen en proposition. Både Karl Boo och jag har en positiv syn på svenska kyrkans verksamhet. Kyrkorna är kulturinstitutioner, vilket inte minst märks i de små församlingarna. Det är viktigt att svenska kyrkan kan fortsätta att bedriva verksamhet på nuvarande nivå. Det tror jag att man kommer att göra, även om riksdagen i dag bifaller kulturutskottets förslag och avslår centerns reservationer.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 1987/88:29 behandlas ett antal motioner som berör indirekt skatt. Johannes Martinsson på Orust är en mycket duktig småföretagare. Han driver ett företag som huvudsakligen sysslar med att underhålla och vinterförvara nöjesbåtar. Hälften av hans omsättning utgörs av tjänster utförda åt norska båtägare. På västkusten finns ytterligare ett antal småföretag som har en liknande inriktning på sin verksamhet, dvs. produktion av tjänster till norska båtägare och med omsättningar som tillsammans uppgår till flera miljoner kronor. Eftersom tjänsterna har utförts åt norska båtägare, som haft sina båtar förlagda på de aktuella båtvarven för att få olika slag av reparationer utförda, har företagen ansett att denna del av omsättningen utgjort mervärdeskattefri exportomsättning. Länsskattemyndigheten i Göteborg har numera konstaterat att de s.k. exportbestämmelserna i mervärdeskattelagen inte kan tillämpas, eftersom de norska uppdragsgivarna är privatpersoner. Det innebär att Johannes Martinsson och hans företagarkolleger måste ta ut moms även på sina tjänster utförda åt norska båtägare. Eftersom den norske båtägaren i samband med att denne åter för in båten till Norge även får betala norsk moms på den i Sverige utförda tjänsteprestationen, uppkommer en dubbelbeskattning. De svenska företagen blir därmed inte längre konkurrenskraftiga gentemot ett i Norge beläget båtvarv. Våra egna momsregler skapar konkurrenssnedvridning, och medvetet säger vi därmed nej till arbetstillfällen i vårt land. Den här frågan har aktualiserats i en motion av moderaterna Ivar Virgin och Jens Eriksson. Eftersom de norska båtarna finns i Sverige med s.k. temporär tullfrihet, finns inga kontrolltekniska skäl att anföra för att bestämmelserna ändras på så sätt att dubbelbeskattning undviks. Vi moderater förhandlade oss fram till en något bättre skrivning i utskottets betänkande, innebärande att vi förutsätter att regeringen tar erforderliga initiativ för att lösa problemen. Jag vill fråga Kjell Nordström om de aktuella företagen på västkusten kan förvänta sig åtgärder från regeringen, som innebär att de under innevarande år får möjlighet att konkurrera på lika villkor med norska företagare och därmed rädda kvar arbetstillfällen i Sverige. I detta betänkande behandlas ytterligare några frågor som berör konkurrensneutraliteten inom mervärdebeskattningen. Vi moderater har tillsammans med folkpartiet och centern en gemensam borgerlig reservation om att regeringen omgående skall lägga fram förslag för riksdagen som syftar till konkurrensneutralitet mellan offentligt upphandlade tjänster och offentlig egenregiverksamhet. För oss moderater är det självklart att skatten måste vara konkurrensneutral. Det är därför hög tid att åtgärder vidtas för att komma till rätta med de problem som föreligger. Mervärdeskatteutredningen har behandlat frågan i sitt elfte betänkande. Danskarna har infört nya bestämmelser om konkurrensneutralitet vid offentlig upphandling vad momsen beträffar. Det finns således redan nu möjlighet att även i Sverige införa bestämmelser som kan skapa den konkurrensneutralitet som vi efterlyser. Utskottsmajoriteten menar att man skall avvakta och ta ställning till vilka åtgärder som skall vidtas först när man vet resultatet av den pågående KIS-utredningen. Vad menar socialdemokraterna med detta uttalande? Är ni intresserade av att skapa konkurrensneutralitet eller är ni det inte? Jag efterlyser via Kjell Nordström socialdemokraternas uppfattning i den här frågan. Erfarenheterna från socialdemokraternas tidigare agerande i liknande frågor gör att man blir misstänksam om de vill skapa den rättvisa som vi efterlyser. I samband med att mervärdeskattelagen ändrades på så sätt att vissa dataoch bokföringstjänster blev skattepliktiga, gavs regeringen av den socialistiska majoriteten i riksdagen möjlighet att meddela dispenser från den utvidgade skatteplikten, vilket därmed skapade konkurrenssnedvridning. Ett klarläggande från Kjell Nordström om den socialdemokratiska principiella inställningen är därför synnerligen viktigt. Herr talman! Det moderata förslaget om skattestimulanser för övergång till avgasrenade bilar och blyfri bensin vann våren 1985 riksdagens bifall mot socialdemokraternas röster. Som bekant har bilaccisen varit differentierad. Erfarenheterna visar med all tydlighet att denna skattestimulans haft stor betydelse. Ett stort antal personer har förvärvat bilar med katalytisk avgasrening och har därmed bidragit till att reducera för miljön skadliga utsläpp. I syfte att nå positiva miljöeffekter vill vi moderater förlänga accisrabatten för taxibilar ytterligare ett år, för att på så sätt stimulera till att nästan samtliga taxibilar snarast möjligt blir försedda med avgasrening. I reservation 10 föreslår moderater och centerpartister att reseskatten för resor till Röros i Norge slopas. En sådan åtgärd skulle få en positiv inverkan på turismen i västra Härjedalen. Det kan inte vara rimligt att vårt skattesystem skall vara så utformat att det får en hämmande effekt på i Sverige bedriven verksamhet. Eftersom flygfältet i Röros är beläget på sådant sätt att det med fördel kan nyttjas för turistresor till olika turistanläggningar i västra Härjedalen skall vi inte själva genom en ”klantig” skatt begränsa möjligheterna för våra egna näringar att bedriva en konkurrensmässig verksamhet. Utskottsmajoritetens skäl för att yrka avslag på den moderata motionen är sannerligen inte hållbart. Med det sagda, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2, 6, 7, 8, 9 och 10.

Herr talman! I det skatteutskottets betänkande som nu behandlas finns fyra reservationer som jag vill beröra. Den första gäller mervärdeskatt vid offentlig egenregiverksamhet och entreprenader. Mervärdeskatt är den allmänna konsumtionsskatt som infördes den 1 januari 1969. Mervärdeskatt skall betalas vid all yrkesmässig omsättning av skattepliktiga varor och tjänster i landet, men den statliga och kommunala verksamhet som bedrivs för att tillgodose ett eget behov räknas inte som yrkesmässig och omfattas därför inte av skattskyldighet. Eftersom det i den offentliga verksamheten ofta finns en valmöjlighet mellan att bedriva viss verksamhet i egen regi och att anlita enskilda leverantörer eller uppdragstagare, uppkommer ofta en skillnad i den faktiska skattebelastningen, beroende på om staten eller en kommun väljer att tillgodose vissa behov genom att utföra detta i egen regi eller genom att anlita skattskyldiga näringsidkare. Eftersom det mervärde som skapas i den offentliga egenregiverksamheten inte behöver tas upp till beskattning, blir det inte konkurrensneutralitet mellan offentlig verksamhet och entreprenader. Vi som står bakom reservation 1 menar därför att det är angeläget att få till stånd konkurrensneutralitet. Eftersom en utredning redan har bearbetat frågan, borde det vara möjligt för regeringen att utan ytterligare dröjsmål lägga fram förslag till en lösning. Därför yrkar jag bifall till reservation 1. Den andra frågan som jag vill ta upp gäller mervärdeskatt vid införsel av kulturföremål avsedda för utställning. Mervärdeskatt skall erläggas inte bara vid skattepliktig omsättning inom landet utan också vid import av skattepliktiga varor. Det gäller oavsett ändamålet med importen och oberoende av vilka transaktioner som är grunden för importen. Skattskyldighet föreligger alltså oberoende av om varan har köpts i utlandet eller förts in av annan anledning, t.ex. som gåva eller lån. Allinförsel av varor skall då beskattas vid gränsen. I vissa fall gäller trots allt undantag från skattskyldighet vid import, och det är då en vara förs in för utställning. Sådan här temporär tullfrihet kan beviljas av tullmyndigheten vid införsel för utställningsändamål, men då måste utställaren lämna säkerhet eller deponera en summa som motsvarar mervärdeskatten för föremålen. Denna depositionskostnad kan bli mycket stor, om det är en dyrbar utställning som skall visas här i Sverige. Då kan utställaren vända sig till handelskammaren i det land varifrån konsten kommer och begära en ata-kané, som innebär att handelskammaren går in och lämnar säkerhet för mervärdeskatt. Dessutom finns det inom detta område flera specialbestämmelser som handlar om just undantag från deposition. Utöver det gäller specialregler, beroende på om konstnären själv, offentlig myndighet eller konsthandlare tar in konsten. Detta gör att arbetet med konstutställningar kan försvåras, genom den osäkerhet som råder när det gäller mervärdeskatt vid införsel av utlånad konst.

Därför yrkar jag bifall till reservation 3. Herr talman! Nästa fråga som jag vill ta upp gäller punktskatter. Punktskatten kan grovt indelas i två kategorier. Den används som ett viktigt instrument för att styra viss verksamhet. Jag tänker på punktskatten inom energiområdet och på alkoholpolitikens område. Dessa punktskatter används för att stärka vissa syften, såsom tillgång på energi eller för att slå vakt om människors hälsa. Det finns också punktskatter av helt annan karaktär, och jag tänker då på den särskilda varuskatten som utgår på vissa varor som fått karaktären av lyx. Den särskilda varuskatten kallas i dagligt tal ibland för lyxskatt, och den särskilda varuskatten finns på en mängd varor, t.ex. kosmetika, deodorant och konfektyr. Vi i folkpartiet är motståndare mot att man genom skilda skattesatser styr konsumtionen i viss riktning. Dessutom ger denna typ av punktskatter ofta snedvridna effekter. En del av skatterna framstår dessutom som socialt orättvisa. Punktskatter på vissa varor drabbar hårdast dem som har små inkomster och stora försörjningsbördor. Många av de lyxbeskattade varorna är egentligen inte lyxvaror utan sådana produkter som är basvaror i de flesta hem. Jag tänker på deodorant och vissa typer av shampo. Eftersom det av statsfinansiella skäl inte är möjligt att avskaffa alla punktskatter på en gång, vore det ändå ett stort fall framåt om riksdagen kunde göra ett tillkännagivande, som går ut på att olika skattesatser bör undvikas just därför att de är konsumtionsstyrande. Med det yrkar jag bifall till reservation 5. Herr talman! Den sista punktskatten som jag vill ta upp gäller dryckesskatten. Den utgår på spritdrycker, vin samt maltoch läskedrycker. I lagtexten finns ett uttryckligt undantag för kaffe, te och choklad, som alltså inte anses vara läskedrycker. Fruktjuicer av olika slag är inte dryckesbeskattade, därför att de utgör värdefulla inslag i vår kost samt innehåller vitaminer och andra bra näringsämnen. Av samma skäl är inte heller mjölk belagd med dryckesskatt. Om mjölken däremot blandas med fruktjuice utgår dryckesskatt. Det finns ingen logik i förklaringen till denna utformning av lagtexten — den verkar helt befängd. Därför måste dryckesskatten på mjölk med frukttillsats tas bort. Jag yrkar bifall till reservation 9.

Herr talman! Till det här betänkandet från skatteutskottet har fogats inte mindre än elva reservationer. I tre av dessa deltar vi centerpartister tillsammans med andra partier, i en reservation är vi själva mot majoritetens inställning till vissa indirekta skatter. I reservation 1 behandlar vi mervärdeskatt vid offentlig egenregiverksamhet och entreprenader. Om staten, en kommun eller ett landsting utför en verksamhet i egen regi eller genom att engagera en entreprenör bör detta inte föranleda olika behandling ur mervärdeskattesynpunkt. Jag förstår inte hur det är möjligt att anse detta förhållande som rättvist och konkurrensneutralt mellan olika driftsformer. Det är det ju absolut inte. Majoriteten, bestående av socialdemokrater och vpk-are, visar här en klar ovilja att skapa konkurrensneutralitet. Genom att hänvisa till pågående utredning, KIS, visar man att det helt enkelt är viljan som fattas. Karl-Gösta Svenson har utvecklat synpunkter på detta tidigare. I reservation 4 har Stig Josefson och jag reserverat oss till förmån för en motion om befrielse från mervärdeskatt på fiskyngel. För inköpta yngel måste moms erläggas av alla. Det är emellertid endast enskilda fiskerättsägare med helt egna fiskevatten som har möjlighet att lyfta av mervärdeskatten. Utplantering av fiskyngel är av mycket stor betydelse för såväl yrkesfisket som sportfisket och givetvis för konsumenterna av fisk. Det anslås också statliga medel för utplantering av fiskyngel, men då tar staten tillbaka nästan en fjärdedel av anslaget med andra handen. I samband med vattenkraftsutbyggnad och liknande i våra älvar har vattendomstolar utdömt ålägganden för byggaren att utsätta fiskyngel årligen för vissa fastställda summor. Utbyggnaden skedde i huvudsak långt före införandet av mervärdeskatt i vårt land. Med momsplikten minskar staten utsättningen med nästan 25 96. Det måste vara svårt att försvara en sådan åtgärd. I reservation 9 behandlar vi dryckesskatten, som fru Bjelle var inne på nyss, på smaksatt mjölk och mjölkbaserade drycker. Både juice och mjölk är undantagna från beskattning med hänsyn till deras näringsvärde, vitamininnehåll etc. Men blandar man ihop juice och mjölk skall drycken mervärdebeskattas. Detta förhållande är horribelt och obegripligt. Blandar man mjölk med kaffe, choklad eller te i stället, är drycken momsbefriad. Slutligen kommer jag till reservation 10 angående ett slopande av reseskatten för resor till Röros. Avsikten med reseskatten var att en skatt på turistresor till utlandet skulle gynna turism inom landet.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

Herr talman! Jag får börja med att yrka bifall till vpk-reservationen. I den motion som ligger till grund för reservationen tar vi upp problemet med de fastighetsbyten och den spekulation som pågår, inte minst vad gäller hyresfastigheter och andra typer av fastigheter i stora tätorter, exempelvis Stockholm. Vi har naturligtvis i vårt skattepolitiska program olika förslag till varierande åtgärder. Stämpelskatten, som behandlas i detta betänkande, är en av åtgärderna för att motverka den här typen av spekulation. I dag är stämpelskatten för fysiska personer 1,5 70 av värdet och för juridiska personer 3 20. Den här skatten, som är dubbelt så hög för juridiska personer som för fysiska, är avdragsgill. I praktiken är de likställda. Ja den ärt.o.m., vill jag drista mig att påstå, i praktiken något lägre för juridiska personer än för fysiska. Vi tycker inte från vpk:s sida att det är speciellt anmärkningsvärt att försöka vidta åtgärder emot den spekulationskarusell som finns och har funnits i fråga om den här typen av fasta värden. Vi tycker inte heller att det är en anmärkningsvärt stor höjning med en tredubbling. Det innebär i praktiken en effektiv procentsats på ungefär 44,5 90. Man skulle i och för sig kunna höja ännu mer. Men i praktiken hamnar man ändå någonstans under 5 Fo i lagfartsavgift. Det menar vi kan ha den förtjänsten att vi får bort eller hämmar en del av den, som jag vill påstå, osunda och icke önskvärda marknaden. Att skriva som utskottet gör, att detta är en mycket stor höjning som skulle få negativa konsekvenser för sunda och önskade fastighetsbyten, tycker jag är att ta till överord. Det sätt man uttryckt sig på är egentligen ett svaghetstecken. Vad det gäller är om man vill göra något åt den här typen av affärer eller inte. Har man möjligheten att höja lagfartsavgiften, stämpelskatten, för juridiska personer, där problemen finns, är det skäl att göra det. Med detta, herr talman, yrkar jag återigen bifall till vpk-reservationen.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 29 behandlas ett antal motioner om vissa indirekta skatter. Till utskottets betänkande har fogats elva reservationer. Inom skatteområdet arbetar för närvarande tre stora skatteutredningar, dels utreds inkomstskatterna, dels företagsbeskattningen. Men även de indirekta skatterna är föremål för utredning. Under sommaren 1987 tillsatte regeringen en kommitté med uppdrag att utreda den indirekta beskattningens omfattning och utformning, den benämns KIS.

När det gäller övriga indirekta skatter skall kommittén undersöka möjligheterna att avskaffa de skatter som är svårtillämpbara och som har liten statsfinansiell betydelse. Därtill kommer ytterligare några uppgifter, bl.a. rörande försäljningsskatten på motorfordon och vägtrafikskatten samt beskattningen av varaktiga kapitalvaror. Flera av de i reservationerna upptagna problemen är alltså redan föremål för granskning av denna kommitté. Om utredningen kan följa sin tidsplan, kommer man att senast vid utgången av 1988 i huvudsak kunna redovisa sina överväganden. Reservationerna 1 och 5 kan direkt hänföras till denna utredning och kommer där att få en allsidig belysning. Något beslut behöver inte tas i dag. Vad gäller Karl-Gösta Svensons fråga om den socialdemokratiska uppfattningen om konkurrensneutraliteten mellan offentlig egenregiverksamhet och entreprenader vet både Karl-Gösta Svenson och jag att KIS-utredningen, där vi båda sitter, har tagit fram ett ordentligt underlag för det fortsatta utredningsarbetet. Utredningen har direktiv som har utfärdats av en socialdemokratisk regering. I dessa ingår att utreda en generellt tillämpbar och konkurrensneutral mervärdeskatt. I reservation nr 2 av moderaterna föreslås att mervärdeskatten på kulturföremål som införs i Sverige skall undantas från skattskyldighet. Att införa nya undantag från mervärdeskatten på det sätt reservanterna förespråkar skulle komma i konflikt med det pågående utredningsarbetet inom KIS, som går ut på att bredda basen för mervärdeskatten och göra den generellt tillämpbar. Utskottet avstyrker reservation nr 2. I reservation nr 3 tar man upp frågan om mervärdeskatt vid införsel av kulturföremål avsedda för utställning. Enligt utskottets uppfattning har reservanterna inte visat på några omständigheter som ger anledning att överväga ett införande av ett permanent undantag i mervärdeskattelagen för de konstföremål det här är fråga om. Som jag tidigare anfört bör beskattningsområdet för mervärdeskatten i princip vara generellt. Enligt utskottet saknas motiv att frångå denna princip i fråga om fiskyngel. Utskottet avstyrker därför reservation nr 4. Jag vill erinra om att KIS har i uppdrag att överväga i vad mån skäl alltjämt föreligger för en särskild beskattning utanför mervärdeskatten och att undersöka möjligheterna till att avskaffa de skatter som är svårtillämpbara och som har liten statsfinansiell betydelse. Resultatet av detta utredningsarbete bör avvaktas, innan ställning tas till frågan om att avveckla de punktskatter reservanterna åsyftar. Vidare vill utskottet framhålla att tanken på en differentierad mervärdeskatt återkommit i åtskilliga motioner under senare år men alltid avvisats av utskottet. Något uttalande i frågan i enlighet med reservanternas begäran finner utskottet inte meningsfullt. När de nya skärpta avgaskraven har börjat tillämpas obligatoriskt och då avgasrenande utrustning skall finnas på alla nya bilar finns det enligt utskottets mening ingen anledning att sänka skatten för bilar som är försedda med denna utrustning. Detta kan anses som tillräckliga skäl att icke bifalla reservationen, men härtill kommer att utskottet ställer sig helt avvisande till tanken att ta ut olika skatt för taxibilar och andra bilar, en ordning som skulle skapa administrativa problem och kontrollsvårigheter av olika slag. Vissa fordon får användas här i landet utan att vara registrerade. Bl. a. är det tillåtet att använda ett oregistrerat fordon inom inhägnat tävlingsområde. För självbyggda tävlingsbilar som uteslutande används på detta sätt behöver heller ingen bilaccis erläggas. Att generellt befria tävlingsfordon från bilaccis bör enligt utskottets mening inte komma i fråga. I reservation nr 8 föreslås att Sverige skall införa en bilaccis för samlarfordon enligt samma mönster som tillämpas i Norge. Bilaccisen är en av de frågor som skall behandlas inom KIS, och då kommer naturligtvis denna fråga också upp till överväganden. Utskottet anser därför att frågan om veteranbilars beskattning bör avvaktas, tills resultatet av detta utredningsarbete föreligger, och avstyrker således reservation nr 8. Som utskottet tidigare framhållit skulle det vara förenat med praktiska problem att gå ifrån tulltaxan vid specificeringen av skattepliktiga drycker. Utskottet vidhåller sin uppfattning och vill samtidigt erinra om sitt tidigare uttalande att man från regeringens sida fortlöpande bör pröva om de nuvarande reglerna på ett olämpligt sätt inverkar på konkurrensen mellan olika produkter på marknaden och lägga fram de förslag till ändringar som kan vara påkallade. När skatten infördes uttalade utskottet att eventuella ändringar bör ske i samråd med grannländerna och helst också samtidigt. Detta talar för att man från svensk sida inte ensidigt bör besluta om sådana ändringar av reseskatten som föreslås i reservationen. Därför avstyrks reservation nr 10. Utskottet anser inte att det av de skäl som angetts i reservationen för närvarande är motiverat att höja stämpelskatten för förvärv av fast egendom av juridiska personer. Utskottet vill erinra om att stämpelskatten redan i dag är dubbelt så hög för juridiska personer som för andra. Att som reservanten nu föreslår mer än tredubbla de juridiska personernas stämpelskatt skulle enligt utskottets mening kunna inverka negativt på många i och för sig sunda och önskvärda förvärv av fast egendom. Med detta, herr talman, avstyrks även reservation nr 11. Således har jag yrkat bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag konstaterar att jag inte fick något svar från Kjell Nordström beträffande båtvarven på västkusten, och jag efterlyser det i hans nästa replik. De direktiv som KIS-utredningen har fått ger inga klara besked om konkurrensneutraliteten vid offentlig upphandling eller egenregiverksamhet. Däremot skall vi ha neutralitet i konsumtionsvalet — det finns det klara direktiv om. Därför är det viktigt att vi i dag får en signal från socialdemokratiskt håll att ni, när ni nu inte vill ställa upp på att regeringen omgående skall lägga fram ett förslag, åtminstone ger besked om att utredningen bör komma till en slutsats att vi skall ha konkurrensneutralitet på detta område. Det är det minsta man kan begära från Kjell Nordströms sida. Vi har från moderat håll föreslagit att den nuvarande accisrabatten för taxibilar skall kvarstå ytterligare ett år. Det är en klar fördel för miljön om taxiägarna tidigarelägger en nyinvestering och byter ut äldre bilar som saknar avgasrening till nya bilar med katalytisk avgasrening. Det vore en klar förbättring. Det uppstår inga kontrollproblem i detta avseende, Kjell Nordström. En taxibil är särskilt registrerad i bilregistret, så det skulle inte medföra några problem att klara den kontrollen. När det gäller reseskatten kan jag inte förstå att det nordiska sambandet skulle ha någon betydelse i detta sammanhang. Den flygresa som företas från Stockholm eller någon annan flygplats i Sverige till Röros med charter kan ju jämställas med en inrikesresa. Avsikten är att resenären skall komma till en svensk ort för att t.ex. idka skidsemester. Röros ligger precis vid gränsen mellan Norge och Sverige, och därför finns det all anledning att ta bort reseskatten just till Röros. Det har inte någon betydelse för det nordiska sambandet.
Herr talman! Kjell Nordström hänvisade när det gäller flera av de reservationer som varit uppe till debatt till pågående utredningar, men det intressanta är att många av dessa frågor redan varit föremål för utredning. Vi kan börja med konkurrensneutraliteten. När stat och kommun väljer att bygga i egen regi har det förhållandet att man inte behöver betala moms på vissa delar av verksamheten redan varit föremål för en översyn. Mervärdeskatteutredningen har kommit med ett betänkande, nämligen del XI, där man berör de frågor om konkurrensneutralitet som är intressanta. Man säger där också att man skulle kunna tänka sig ett system där det betraktas som yrkesmässig verksamhet när stat och kommuner bygger i egen regi. Därmed skulle det problemet vara löst. Man har också skrivit en hel del om reduceringsreglerna och hänvisar bl.a. till det danska systemet. Frågan är alltså utredd. Finns det en vilja att göra någonting åt detta skulle det alltså gå bra. Frågan om punktskatter på bl.a. kosmetika och konfektyr har utretts 1964, 1970 och 1981. Redan 1964 föreslogs att den särskilda varuskatten skulle avskaffas. Även den frågan har alltså utretts vid ett flertal tillfällen. En av dessa utredningar föreslog att man skulle avskaffa dessa punktskatter. Nu skall frågan utredas igen. Jag förstår inte vilka nya synpunkter som skulle kunna framkomma efter tre utredningar. När det gäller beskattningen av mjölk med tillsatser av frukt eller juice svarade utskottet nästan likadant förra året som i år, nämligen att regeringen fortlöpande prövar om de nuvarande reglerna har någon olämplig inverkan. Jag tycker att det såväl förra och förrförra året som i år har visat sig att de reglerna är olämpliga — det är inte skatt på juice, och det är inte heller skatt på mjölk, men blandar man juice och mjölk blir det skatt på den drycken. Visst är det en olämplig ordning! Den frågan är också prövad tidigare, så det går att göra någonting åt detta redan nu. När det gäller skatten på konstföremål vill jag säga att det nu är så att man, om man tar in utländsk konst till Sverige, måste deponera pengar, och det är många olika regler som gäller för det. Det gör det svårt för den utställare som vill ta in utländsk konst, och det är viktigt för oss att få se även utländsk konst. Alltså borde man göra någonting åt också den saken.

Herr talman! Det var positivt att Kjell Nordström sade att KIS kommer att ge resultat i slutet av 1988. Då får vi reda på om man har klarat upp problemen med konkurrensneutraliteten när det gäller offentlig egenregiverksamhet och entreprenader. Så mycket mer negativt var det att Kjell Nordström sade att det saknas motiv för att avskaffa momsen på fiskyngel. Jag tycker att det finns många motiv för det. Jag undrar om Kjell Nordström inte lyssnade när jag berättade att om en fiskerättsägare som har en egen sjö köper fiskyngel har han möjligheter att avlyfta mervärdeskatten, men har han ett odelat fiskevatten och likväl köper fiskyngel till samma pris har han ingen möjlighet att avlyfta mervärdeskatten. Det kan ju knappast betraktas som rättvist! De domar som är avkunnade av vattendomstolarna på olika håll i vårt land för att säkra tillgången på vandringsfisk och liknande i de älvar som är utbyggda är ofta fastställda innan mervärdeskatten infördes. Är det inte ett skäl för att avskaffa mervärdeskatten på just fiskyngel? Jag tycker det finns många skäl att avskaffa mervärdeskatten på just fiskyngel. Kommer, Kjell Nordström, den här frågan att behandlas i KIS, så vi får reda på resultatet hösten 1988? Det vore i så fall värdefullt. När det slutligen gäller skatten på den smaksatta mjölken säger Kjell Nordström att regeringen fortlöpande bör pröva den frågan. Vi fick samma besked föregående år. Men visst måste väl Kjell Nordström hålla med om att det är så inkonsekvent som det över huvud taget kan vara att mjölken är mervärdeskattefri, juicen är mervärdeskattefri, men blandar man mjölk med juice skall det utgå mervärdeskatt! Så inkonsekvent får man bara inte vara när det gäller skatter. Därför hoppas jag att vi får en ändring till stånd på den punkten rätt snabbt.

Herr talman! Till Karl-Gösta Svenson skulle jag när det gäller varvsägare Martinsson vilja säga att jag inte kan ge besked om huruvida det kommer att ske någon ändring innevarande år, men frågan har uppmärksammats inom regeringskansliet, och vi får väl avvakta och se vilka initiativ som där tas. Både Karl-Gösta Svenson och Britta Bjelle har tagit upp frågan om konkurrensneutralitet när det gäller offentlig egenregiverksamhet och entreprenader. Det är ett område som utredningen just tittar närmare på. Det är inte riktigt så enkelt som att bara slopa reduceringsreglerna — det påverkar kommunernas ekonomi, och det finns anledning att noga utreda hur man skall lösa det problemet. Om Britta Bjelle kontaktar Kjell Johansson kan hon få klart för sig hur stora problem det är med det. Till Britta Bjelle skulle jag vidare när det gäller varuskatten vilja säga att man utredde frågan redan 1964 och kom då fram till att varuskatten skulle avskaffas. Varför avskaffade då inte ni den under perioden 1976-1982? Då hade ni ju tillfälle att göra det. När det gäller den smaksatta mjölken vill jag säga att regeringen fortlöpande prövar om reglerna på detta område olämpligt påverkar konkurrensen. Motionärerna har inte vid något tillfälle kunnat visa att så är fallet. Om ni har sådana exempel, så fram med dem då till regeringen!

Herr talman! Det är viktigt att varvsägarna på västkusten får ett besked redan det här året, Kjell Nordström. En stor del av deras kunder är från Norge, och kanske halva omsättningen i deras företag har varit beroende av norska kunder. Om dessa plötsligt försvinner förlorar de en massa arbetstillfällen. Det är egentligen mycket enkelt att lägga fram förslag om en lagändring i det här avseendet — på den punkten behöver man inte vänta på KIS utredningen eller någonting sådant. Vi måste vara överens om att någon dubbelbeskattning inte skall förekomma på det här området. Vi har alltså en konsumtionsskatt, och här gäller det en tjänst som man köper i Sverige men konsumerar i Norge. Det är då orimligt att skatten skall tas ut i Sverige. Jag återkommer till frågan om konkurrensneutraliteten. Jag saknar fortfarande uppgifter om socialdemokraternas inställning till den. Ge en klar signal om att ni vill ha konkurrensneutralitet, så att KIS-utredningen får socialdemokraternas viljeinriktning klar för sig! Den har man ännu inte hört någonting om.
Herr talman! Kjell Nordström kommenterade inte den fråga som jag mest var ute efter att få svar på. Frågan om konkurrensneutralitet är utredd — det finns en utredning som redan har visat på att det finns problem men som också har visat på en möjlig lösning. I Danmark har man ju lyckats lösa problemet, så frågan är egentligen: Vad är det ytterligare som skall utredas? Vill man inte åstadkomma konkurrensneutralitet eller anser man att det skall förbli på det sätt det är? Eller vad finns det för bit som mervärdeskatteutredningen inte lyckades utreda? Den kom ju fram ganska sent under 1987. Har det dykt upp några frågor som behöver utredas på det området? Punktskatterna är, som jag sade, också utredda vid flera olika tillfällen. Vi vill nu att riksdagen skall uttala en viljeinriktning, att vi inte skall ha olika skattesatser för deodoranter och annat sådant som egentligen ingår i basen för de flesta människors kosmetiska verksamhet, om jag får kalla det så. Jag kan inte förstå varför inte riksdagen kan uttala sig för att vi inte skall ha just den typen av punktskatter. Även där undrar jag: Vad finns det mer att utreda?

Herr talman! Jag fick inget besked av Kjell Nordström när det gäller fiskyngel, inte ens om den frågan kommer att behandlas av KIS och om något besked kan väntas i höst. Det hade jag varit väldigt tacksam för att få, för det här är rätt viktigt. När det gäller dryckesskatten — förlåt, jag sade mervärdeskatt i jåns — säger Kjell Nordström att den inte påverkar konkurrensen. Nog vet väl Kjell Nordström att den måste påverka konkurrensen. Det är klart att den gör det, och det har gjorts upprepade framställningar från intressenterna just om att slippa dryckesskatten på smaksatt mjölk och mjölkbaserade drycker, som det heter. Nog har det gjorts framställningar, så det fattas inte underlag för regeringen när den skall ta ställning. Det är väl viljan att verkligen åstadkomma en ändring som fattas, Kjell Nordström.